Herr talman! De principiella huvudströmningarna i svensk politik följs även i lagutskottet i äktenskapsoch arvsrättsliga frågor. Vi moderater öppnar för alternativ och nya lösningar, som ger de enskilda människorna större möjligheter att påverka sina liv, medan socialdemokraterna vill hindra, stoppa och förbjuda. För var gång äktenskapsbalken diskuteras föreligger allt fler ändringsförslag, och allt fler partier står bakom förslagen. Men den socialistiska majoriteten fortsätter envist att lagstifta som om jämställdhet råder — trots att alla vet att så inte är fallet. På det sättet gynnar man under jämställdhetens täckmantel manliga privilegier samtidigt som man omöjliggör för framsynta makar att anpassa sina personliga förhållanden till en jämställd situation. Denna gammelmanskonservatism vidhåller man, trots att senare tids forskning visar hur detta vaktslående kring något som icke existerar i praktiken drabbar kvinnor. Exempel på denna forskning finns t.ex. hos kvinnoforskningen vid statskunskapsinstitutionen i Stockholm. Några av de mest färska publikationerna kring dessa frågor är Kvinnors rätt, utgiven av Tiden och Folksam. Socialdemokraternas ställningstagande visar tydligt att de inte tagit del av denna forskning — för man skall väl inte tro att de med berått mod går emot kvinnors intressen? Vi reserverar oss för att makar sinsemellan skall kunna träffa bindande avtal angående fördelningen av privata pensionsförsäkringar. Sist vi diskuterade detta ifrågasatte Lennart Andersson om jag hade min egen grupp med mig. Glädjande nog är både moderat-, folkparti-, centeroch miljöpartigrupperna med på detta. Varför? Jo, det är naturligt för moderna människor att makar skall kunna spara tillsammans i en pensionsförsäkring, precis som de gemensamt kan spara och köpa hus, bohag, stereo, konst, osv. Här intar socialdemokraterna en inkonsekvent hållning, när de menar att hus, bohag och vissa kontanta medel men inte andra skall kunna ägas gemensamt. Socialdemokraternas ställningstagande är, som så ofta, negativt ur total samhällsekonomisk synpunkt, eftersom det hämmar sparandet och gynnar konsumtion. Denna brist på förståelse för den enskildes resonemang och dess påverkan på samhällsekonomin leder socialdemokraterna till att förhindra för makar att pensionsspara tillsammans. För oss moderater är familjen en enhet och skall så betraktas. Det synsättet stärker familjen — något som socialdemokraterna länge motsatt sig. Detta kan bl.a. lätt verifieras med rader av Myrdalska citat, men jag skall bespara socialdemokraterna dem. De socialistiska partiernas sätt att se människan i hennes yrkesroll och vägra se familjerollen drabbar kvinnorna. Genomsnittskvinnan arbetar varje vecka ytterligare en vecka i familjerollen. Ändå går socialdemokraterna så långt att de vägrar de människor som så vill att själva ta pensionsansvar för varandra. Det är en oacceptabel hållning för alla partier i denna kammare utom för storebrorspartierna socialdemokraterna och vpk. Även experter på området, dvs. försäkringsbolagen, delar vår ståndpunkt och vill få vårt moderata förslag till stånd. Om socialdemokraterna hade rätt i sitt påstående att endast få människor kan tänkas ha intresse av detta, skulle knappast försäkringsbolagen anse att detta var en angelägen reform. Visst skulle det ta en stund innan informationen spred sig, men det skulle sannolikt gå relativt fort, mot bakgrund av den hjälp man skulle få via försäkringsbolag, banker, Fredrika Bremer-förbundet, husmodersförbund, familjerådgivare, advokater och andra. Det är enkelt att låta människor i förväg träffa avtal i form av äktenskapsförord. Ett felaktigt sådant kan klandras, precis som andra äktenskapsförord. Det finns ingen anledning att tvinga människor till bodelning med de oklara skatteeffekter och även sociala effekter det kan ha. Argumentet är verkligen de obotfärdigas förhinder. Argumentet att förfarandet kräver kunskap och aktivitet är om möjligt ännu mer misslyckat. Man kan ju jämföra med den skattelagstiftning som socialdemokraterna genomför och som medborgarna förväntas känna till. Exemplen på obegriplighet är legio — inte ens skatteexperterna begriper många gånger vad som menas. Men medborgarna skall göra det. Däremot tilltros de inte att fatta att de kan skriva ett enkelt avtal. Tala om argumenttorka! Nej, det handlar bara om en sak: bristande politisk vilja från socialdemokraterna och ett nej till åtgärder som stärker familjens ställning. När det gäller synen på hur privata pensionsförsäkringar skall hanteras vid bodelning kan i dag konstateras att folkpartiet, som tidigare stått på den socialdemokratiska sidan, nu, glädjande nog, klivit över till det moderata ändringsförslaget. Den nya äktenskapsbalken föregicks av ett stort utredningsarbete, men vissa föreställningar som låg till grund för resonemangen börjar bland expertisen på området anses vara ur tiden. Ett exempel är Uppsala juridiska fakultetshämnd, som nu menar att presumtionen enskild egendom för privata pensionsförsäkringar har blivit fel och som därför vill öppna för tillrättaläggande. Tyvärr ligger socialdemokraterna här, som på så många andra områden, flera steg efter och slår vakt om de manliga privilegierna. I längden lär detta inte lyckas, men det drabbar dem som just nu är beroende av äktenskapsbalkens regler. I tidigare debatter i denna fråga har socialdemokraterna hävdat att man följer utvecklingen noga. Då borde man ha noterat att advokaterna vid den senaste departementsutfrågningen riktade kraftig kritik mot vaktslåendet om de privata pensionsförsäkringarna för inbetalarna. Skälighetsbedömningen inskränks av motivuttalandena, som i sin tur ytterligare inskränker rätten att tillämpa den lilla möjlighet som nu har öppnats att se till båda parters intressen i dessa frågor. Det är ingen bruklig metod. En undantagsregel som endast får användas restriktivt skapar tillämpningssvårigheter för domstolen med därmed följande risker för rättssäkerheten. Vi moderater vill, liksom Uppsala juridiska fakultetsnämnd, Yrkeskvinnors riksförbund, Husmodersförbundet Hem och samhälle, Svenska sparbanksföreningen och Fredrika Bremer-förbundet m.fl. att det skall finnas möjlighet för domstolen att skipa rättvisa. Vid den senaste debatten hävdade Lennart Andersson att advokater, socialsekreterare och familjerådgivare konsulterats i frågan. Advokaternas kritik vittnar om att de vill att det skall finnas möjlighet att skipa rättvisa. Om socialdemokraterna inte kan belägga att socialsekreterare och familjerådgivare är för orättvisa i det enskilda fallet är det väl dags att ta hänsyn till det starka opinionstryck som ges uttryck för bland sakkunniga. Vad gäller reservation 3 och hänsynstagande till de totala pensionsrättigheterna, må man nu hoppas att pensionsutredningen inte kommer med något förslag till kohandel mellan intjänandetid och tudelning eller vårdår. Denna debatt kan inte tillåtas leda in i pensionsfrågorna, men här finns en stor oro, eftersom man i socialdemokraternas 90-talsprogram meddelat att man vill öka intjänandetiden tio år, vilket skulle innebära tvångsvis höjd pensionsålder för många. I ett inflexibelt pensionssystem som det nuvarande skulle det kunna drabba många kvinnor. Vi vill att hänsyn skall kunna tas till den totala pensionssituationen vid skilsmässa. I testamente och gåvobrev kan förordnas att viss kvarlåtenskap skall vara enskild egendom för mottagaren. Det är inkonsekvent och omotiverat att inte ha samma villkor för försäkringar. Har man inte det kan marknaden för penningplaceringar snedvridas och sparande missgynnas. 7 kap. 2§ äktenskapsbalken bör ändras så att förmånstagarförordnande kan komplettera äktenskapsförord och göra utfallande belopp till enskild egendom. Expertisen på området, de som har att handlägga dessa frågor, dvs. försäkringsbolagen, menar att nuvarande förhållanden är helt felaktiga. Socialdemokraternas linje är och också förblir förbud även i detta fall. Lös frågan genom äktenskapsförord i äktenskapet hos mottagaren, säger socialdemokraterna — väl medvetna om att det är mycket svårare att få till stånd ett äktenskapsförord i ett bestående äktenskap, i all synnerhet när det, som här, handlar om att ena parten skall avskriva sig ett kapital. Saken blir sannolikt inte aktuell förrän äktenskapet bestått en tid, när föräldrarna upptäckt att barnet gift sig med en ansvarslös person. Man skall då inte kunna skydda barnet från att förlora hälften av försäkringen på annat sätt än att driva barnet till skilsmässa, menar uppenbarligen socialdemokraterna. Att återköpa en icke fullbordad försäkring är vanligen en mycket dålig affär. Konsekvenserna av socialdemokraternas linje är att människor skall tvingas föra över belopp, stora och små, till människor med vilka de kanske inte har något gemensamt. Det är en lagstiftning fullt värdig ett ofritt samhälle, men som inte har något att göra i ett fritt samhälle. Det socialdemokratiska ställningstagandet har varken moralisk eller juridisk halt. Det har moralisk brist, därför att lagstiftningen hindrar människor att bestämma över sin egendom, De juridiska bristerna belyses mycket klart i den rättsvetenskapliga litteraturen. Det finns anledning att återge en del av den kritik som framförs i supplement till ärvdabalken 1988, s. 224, av Gösta Walin. Här framkommer att om enskild egendom inte är möjlig genom förmånstagarförordnande, så strider detta mot kommentarerna till ärvdabalkens regler om arvsförskott där förmånstagarförordnande räknas såsom sådan benifik rättshandling — gåva — som faller under 6 kap. ärvdabalken. Detta bekräftas även i ett flertal förarbeten och yttranden till lagstiftningen och offentliga utredningar på äktenskapsrättens område. ”Något sakligt skäl att göra skillnad mellan förmånstagarförordnande, på ena, samt andra benifika rättshandlingar och testamente, på andra sidan, torde inte kunna påvisas. Förmånstagarförordnande ger reda pengar, men vanliga gåvor och testamente avser också ofta kontanta medel t.ex. banktillgodohavanden och kan utan tvekan även då förenas med villkor om att egendomen skall vara enskild i mottagarens hand.” Man hänvisar också här till en HD-dom, som visar att secundosuccession är bindande. Det ställningstagande som socialdemokraterna här gör har således varken juridisk kvalitet eller konsekvens. Kritikerna hävdar att gåva mellan makar och förmånstagarförordnande bör behandlas på samma sätt i detta avseende och menar att vid alla benifika transaktioner skall givarens villkor respekteras, om de inte strider mot lag eller goda seder. Man påpekar att det i proposition 1986/87:1, s.128, uttalas att bestämmelserna i 7 kap. 2§ äktenskapsbalken om enskild egendom inte innebär någon saklig ändring. Tolkningen torde därför rimligen vara obunden av den deklaration som i propositionen getts i fråga om förmånstagarförordnanden, hävdas det. Inte nog med att utskottsmajoriten missunnar människor att skydda sitt försäkringskapital, man missunnar också familjer med få släktingar att få behålla arvet inom familjen. I stället för att låta kusiner få arvsrätt vill utskottsmajoriteten att politikerna skall lägga beslag på arvet. Denna storsinta inställning gör det möjligt att flytta betydande belopp från enskilda till politiska och andra organisationer — gärna då organisationer som står den egna politiska rörelsen nära. Detta sker via Allmänna arvsfonden. Den avlidnes sparkapital kan så användas för ändamål som varit den avlidne helt främmande. Överensstämmelsen mellan det allmänna rättsmedvetandet och den lag som här slår vakt om socialistintressena måste vara mycket låg. Så länge släktingar finns i livet bör dessa komma före. Familjerna är numera ofta mindre än förr och släktingar på kusins avstånd kan ha syskons betydelse. Hela familjer kan gå bort vid olyckor med bil, färja, flyg osv. Socialdemokraterna kommer åter med sitt klassiska argument, att om få drabbas gör det inget. Utifrån den utgångspunkten ifrågasätter man behovet. För mig är tänkandet stötande och vittnar om ett anmärkningsvärt nonchalerande av människan. Socialdemokraterna tycks alltid ha lättare att se arbetarrörelsens penningbehov än att se familjernas och den enskildes rätt. Även till vårt krav att öppna en möjlighet till förtida arvsskifte intar socialdemokraterna en negativ attityd. En markering av att man inte saknar förståelse för problemen finns trots allt. Även här hänvisar majoriten till en frivillig överenskommelse som kan vara så gott som omöjlig att åstadkomma. Ett typfall är naturligtvis när arvingarna vet att den efterlevande skall ingå nytt äktenskap, vilket eventuellt kan resultera i en avsevärt större kvarlåtenskap än den ursprungliga. Det socialdemokratiska argumentet är orealistiskt för just de fall som här avses. Argumentationen för reservationen angående kartläggning av äktenskapets ekonomiska konsekvenser överlämnar jag till Martin Olsson, som ligger bakom motionen, men yrkar här bifall till den. De motioner jag nu har argumenterat för är alla moderata och hänför sig till reservationerna 1, 2, 3,4, 6 och 7, till vilka jag nu yrkar bifall.

Herr talman! Familjen är grunden för vårt samhälle och för de allra flesta människor. Trots att det moderna samhället skall tillförsäkra alla en materiell trygghet har familjen en avgörande betydelse för den enskildes trygghet, trivsel och gemenskap, såväl under uppväxtåren som när man är vuxen. Säkert kommer familjens stora betydelse att kvarstå även i framtiden. Med hänsyn till familjens avgörande betydelse såväl för den enskilde som för samhället bör det vara självklart att samhället genom lagstiftning och på andra sätt verkar för stöd till familjerna. Vad gäller familjetyper skall det självfallet vara fritt för varje par att välja samlevnadsform. I en motion av Karin Israelsson och mig. vilken behandlas i det nu aktuella utskottsbetänkandet. tar vi upp frågan om vikten av att de ekonomiska konsekvenserna av äktenskapet är sådana att det stora flertalet skall finna att äktenskapet är en lämplig och naturlig samlevnadsform för dem. Eftersom många regler för beskattning, bidrag, samhällsstöd och avgifter är olika för gifta och ogifta samboende begär vi i motionen, liksom vi har gjort några gånger tidigare, att en kartläggning skall göras av de ekonomiska konsekvenserna för äktenskapet jämfört med andra samlevnadsformer. Det skall vara en kartläggning som kan utgöra underlag för förslag till undanröjande av regler som missgynnar äktenskapet. Det får enligt oss motionärer inte vara så att skatteoch bidragsregler leder till att människor anser det oekonomiskt att gifta sig eller t.o.m. mer lönande att skilja sig. Det är enligt vår uppfattning både ett samhällsintresse och en rättighet för berörda personer att äktenskapet inte missgynnas. Vår motion tillstyrks förutom av centern även av moderaterna och folkpartiet i reservation nr 8. Genom den begärda kartläggningen skulle klarhet vinnas om i vilka avseenden reglerna är olika för olika samlevnadsformer. Vidare skulle underlag erhållas för bedömning av vilka lagändringar som erfordras för att äktenskapet i fortsättningen inte skall anses vara ekonomiskt diskriminerat. En sådan kartläggning skulle inte innebära någon omfattande utredning, utan närmast vara sammanställningar över alla de bestämmelser som reglerar ekonomiska förhållanden för olika samboendeformer och även utgöra en jämförelse med dem som åtminstone formellt är ensamstående. I kartläggningen bör lämpligen även ingå att redovisa de olika skäl som har redovisats som motiv för att i de olika lagarna och reglerna göra skillnader mellan olika samboendeformer. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 8. I detta betänkande står centern bakom även tre andra reservationer, som Charlotte Cederschiöld just har behandlat här i debatten. Det gäller reservation I med krav på lagändring så att makar i förväg kan avtala om hur pensionsförsäkringar skall fördelas vid eventuell framtida bodelning. Det gäller också reservation 4 med krav på att det skall bli möjligt att åstadkomma förordnande om enskild egendom inte endast i samband med gåva, testamente och äktenskapsförord, utan även genom förmånstagareförordnande i försäkringar. Den tredje reservationen är reservation 7, i vilken vi begär att förslag bör utarbetas som ger efterlevande make, som enligt de nya arvsreglerna ärver hela boet, möjlighet att under sin livstid genom arvsskifte eller därmed jämförlig handling överföra den först avlidnes egendom till dennes efterarvingar, alltså till hans barn, eller om sådana saknas, till hans föräldrar, syskon eller syskonbarn. Gemensamt för kraven i dessa tre reservationer är att man bör göra begränsade ändringar i de nya arvsreglerna. Ett tillgodoseende av dessa tre krav skulle ge enskilda människor en större frihet att fördela egendom och arv inom sin familj. Det är en frihet som vi bör ge familjerna. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall även till dessa tre reservationer, alltså nr 1, 4 och 7.

Herr talman! Jag kommer att uppehålla mig vid reservation 9. Bakom den reservationen ligger ett flertal motioner: en flerpartimotion, motioner från vpk och från folkpartiet samt en s-motion. År 1987 genomfördes en lagstiftning som i flera avseenden förbättrade de homosexuellas situation. Under 80-talet har också en positiv attitydförändring skett gentemot homosexuella och deras livsmönster. I dag accepteras i stigande grad att homosexuella lever ett liv i överensstämmelse med eget val och att förhållandet mellan två personer av samma kön, i samma utsträckning som förhållandet mellan två personer av olika kön, kan bygga på kärlek, ömsesidigt ansvar och solidaritet. Men än lever en rad fördomar om homosexualitet och homosexuella kvar. Som alla fördomar bottnar säkert även dessa i okunskap, rädsla och egen otrygghet. Därför är det alldeles särskilt trist att det fortfarande här i riksdagen finns ett sådant motstånd mot lagstiftning om registrerat partnerskap för homosexuella. Ett äktenskap mellan heterosexuella har en rad sociala, ekonomiska och juridiska konsekvenser för parterna. I flera avseenden jämställs också sambor med äkta makar, och lagstiftningen tar hänsyn till att många människor väljer ett samboförhållande i stället för att ingå äktenskap. De rättigheter och skyldigheter som äktenskapsoch sambolagstiftningen innebär gäller dock inte homosexuella par. Trots att en majoritet av de homosexuella och deras organisationer sedan länge krävt en möjlighet till samhällelig bekräftelse av homosexuella pars samlevnad, s.k. registrerat partnerskap, har detta förvägrats dem. Motiven för detta är dåliga. I stället för att säga rätt ut att samlevnad skall bara heterosexuella eller ”vanliga” människor få ägna sig åt, eller att det är syndigt med homosexualitet eller vad det nu är för känslor eller åsikter man har mot sexualitet mellan människor av samma kön, antas en förment beskyddande inställning som går ut på att det skulle vara för de homosexuellas egen skull som ett registrerat partnerskap inte bör införas. Så här ungefär kan det låta: ”Ni skall inte behöva känna er utpekade. Ni blir utpekade om ni skulle ingå ett registrerat partnerskap. Vi skall skydda er mot detta och tillåter därför inte registrering.” Tydligare än så kan man inte inta en patriarkal förmyndarinställning. Om det inte går att hitta andra argument finns det alltid administrativa eller byråkratiska skäl att ta till för att motsätta sig en likabehandling. Ta som exempel resonemanget kring efterlevandeskyddet. Det är bara tänkt för parter som skulle ha kunnat ingå äktenskap, men eftersom homosexuella inte kan ingå äktenskap kan efterlevandeskyddet inte gälla dem. Beklagar, har riksdagsmajoriteten sagt. Och i nästa stund motsätter man sig alltså registrerat partnerskap som skulle undanröja hindret för att efterlevandeskyddet också skulle gälla homosexuella. Det här är faktiskt ett paradexempel på de homosexuellas Moment 22! Det finns enligt vpk inte några som helst bärande skäl för att inte tillgodose de homosexuellas krav på möjlighet att registrera ett partnerskap och därigenom också ge dem rättigheter och skyldigheter som tillkommer heterosexuella i ett äktenskap. I andra sammanhang, t.ex. när det gäller jämställdhetsfrågor mellan könen, har det visat sig att en radikal lagstiftning är nödvändig både ur rättvisesynpunkt och för att motverka fördomar och diskriminering. Dessutom handlar det här om en uttalad önskan av de homosexuella och ett krav från deras organisationer. Det de begär är att — på samma sätt som två personer av olika kön — frivilligt kunna välja mellan ett formaliserat och ett icke-formaliserat samliv. Varför skulle den svenska riksdagen förhindra att en stor grupp människor ges möjlighet att formalisera sitt samliv? Danmark har infört en lag om registrerat partnerskap för homosexuella. Vpk anser att även Sverige skall ge de homosexuella rätt att ingå ett registrerat partnerskap, och jag yrkar därför bifall till reservation 9. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Det här betänkandet behandlar förslag, som lagts fram under den allmänna motionstiden, till ändringar i äktenskapsoch ärvdabalkarna. Det är mitt andra årsvarv här i riksdagen och jag känner redan igen de flesta förslagen. De blev avslagna förra gången och det finns skäl att anta att samma sak händer den här gången — men säker skall man inte vara. Ibland händer det oväntade saker i voteringarna. Därför hoppas jag på framgång när jag först yrkar bifall till reservationerna 1 och 2. I en motion av bl.a. Charlotte Cederschiöld begärs ett förslag till lagändring från regeringen så att makar får möjlighet att i förväg avtala om hur pensionsförsäkringar skall fördelas vid en eventuell framtida bodelning. Det brukar vara mannen som tecknar pensionsförsäkringen i sitt namn, eftersom det oftast är han som har den högre inkomsten och familjen därför kan få tillgodogöra sig det högre skatteavdrag som det för med sig. Det är oftast hustrun som bidrar till familjens försörjning genom att ta på sig en större del av det oavlönade hemarbetet. Makarna planerar att tillsammans få nytta av försäkringen i en gemensam framtid. I de fall äktenskapet spricker och makarna går skilda vägar riskerar hustrun att gå miste om den trygghet hon varit med om att arbeta för. Därför finns det skäl för att makar skall ha rätt att i förväg avtala om att de skall dela på sådana här försäkringar — innan osämjan kommer. Hösten 1989 infördes dock en jämkningsregel i äktenskapsbalken, som innebär att pensionsförsäkringar i vissa fall skall kunna ingå i bodelningen. Denna regel är en undantagsregel, vilket innebär att den skall tillämpas restriktivt. I betänkande LU11 blev motivuttalandet så utformat att den som skall tillämpa bestämmelsen först skall vara restriktiv i sin bedömning av om undantagsregeln skall användas eller inte och sedan använda jämkningsregeln restriktivt. Det kan jämföras med att använda både hängslen och livrem -— till den ekonomiskt starkare partens fördel. Herr talman! Reglerna om hemskillnad upphävdes 1974. En av rättsverkningarna från den gamla hemskillnaden gäller fortfarande när det gäller makars egendom. Fram till 1974 blev den ezendom som makarna skaffade sig efter hemskillnadsdomen vardera makens enskilda egendom. Denna skulle således inte ingå i bodelningen, oavsett om det senare dömdes till äktenskapsskillnad eller ej. Enligt de regler som gäller fr.o.m. 1988 blir den egendom som en make skaffar sig efter det att man begärt hemskillnad, makens enskilda egendom bara under förutsättning att det verkligen fullföljs till dom om äktenskapsskillnad. Om makarna bestämmer sig för att ändå fortsätta sitt liv som gifta blir alltså deras resp. egendom giftorättsgods igen. För de makar som under tiden 1974 till 1987 sökte äktenskapsskillnad, men sedan inte fullföljde till dom utan flyttade ihop igen, gäller däremot de gamla reglerna. Det har visat sig att många makar inte är medvetna om detta förhållande. Det leder ofta till orättvisa, särskilt för hustrun, när äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnad eller genom ena makens död. Miljöpartiet vill att denna övergångsregel inte längre skall gälla. Det är en uppfattning som stämmer överens med de familjesakkunnigas förslag. Det finns å andra sidan fall då makarna varit medvetna om lagreglerna och ordnat sina ekonomiska förhållanden därefter. De fallen bör vara dokumenterade på något sätt så att de i en lagstiftning kan undantas från upphävandet av övergångsregeln. Det bör alltså teknisk gå att lösa. Vi tycker att det är viktigt att komma till rätta med det missförhållandet. Jag yrkar därmed bifall till reservation 5. Sist och mest skall jag prata om en reservation som vi inte gemensamt stöder. Det är reservation 9 av vpk. Miljöpartiet anser att varje människa har rätt att vara den man är och älska vem man vill, vare sig man väljer ett homosexuellt, heterosexuellt eller bisexuellt samlevnadssätt och så länge man inte skadar någon. Miljöpartiet vill förbättra de homosexuellas situation och vill därför bl.a. att homosexuella skall få rätt att reglera sin samlevnad juridiskt, t.ex. genom civiläktenskap, som det står i vårt program, för människor av samma kön. Det registrerade partnerskap som föreslås i motionerna kan naturligtvis beskrivas som ett slags civiläktenskap; ett särskilt slags äktenskap för en särskild sorts människor. Det tror jag vore olyckligt, eftersom det skulle befästa och bevara uppfattningen att det är udda och konstigt att människor av samma kön älskar varandra så mycket att de vill leva sitt liv tillsammans, så udda och konstigt att det måste finnas en särskild form av lag för dem. Därför har jag inte velat gå med på motionärernas förslag utan yrkar avslag på vpk:s reservation och bifall till utskottets hemställan, samtidigt som jag vill hänvisa till mitt särskilda yttrande i saken. Alla i miljöpartiets riksdagsgrupp delar inte min uppfattning — det framgår av motionerna — och vi kommer att ha fri röstning i den här frågan. För dem som verkligen vill åstadkomma en jämställd situation vore den enklaste lösningen att homosexuella par helt enkelt får gifta sig och får sitt samboende reglerat genom samma äktenskapslagstiftning som gäller när man och kvinna gifter sig med varandra. Kanske är den allmänna opinionen, dvs. våra väljare, inte redo för något av dessa förslag ännu, men mycket tyder på att allt fler håller på att få en avdramatiserad syn på de homosexuella. Lagen om homosexuella sambor som infördes 1987 och som gäller parallellt med sambolagen för heterosexuella har jämnat vägen. Jag uppfattar det som att stämningarna har svängt väldigt snabbt de senaste åren, och jag hoppas och tror att inom några få år skall både homosexuella och heterosexuella par kunna ingå äktenskap enligt samma lag, och det är värt att vänta ett par år på. Jag vill också använda tillfället till att vädja till regeringen att så snart som möjligt göra den utvärdering av lagen om homosexuella sambor som lagutskottet föreslår, för att ta reda på hur den har fungerat i praktiken, och samtidigt kartlägga vilka andra frågor som kan vara problem för par av samma kön. Den utvärderingen skulle kunna ge saklig information som blir till nytta och vägledning vid senare lagstiftning.

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 23 behandlas tolv motioner om olika äktenskapsoch arvsrättsliga frågor. I ärendet finns nio reservationer, och jag skall främst motivera utskottets ställningstagande i de olika delfrågorna. I motionen L403 av Charlotte Cederschiöld behandlas olika pensionsfrågor i anslutning till äktenskapsbalkens regler om bodelning. Först skall framhållas att äktenskapsbalkens regler om bodelning är en lagstiftning som skall användas först när makarna bestämt sig för att äktenskapet skall upplösas. Då är gällande lagregler ett instrument för hur egendom skall fördelas mellan makarna. Lagstiftningen är följaktligen uppbyggd på ett sådant sätt att den skall användas i en konkret situation och är därmed också ett uttryck för den uppfattningen att ett ingående av äktenskap inte omedelbart skall följas av en planering för en eventuell framtida bodelning. Vi bör också komma ihåg att ett äktenskap ingås mellan två självständiga och suveräna människor som i många fall redan till betydande del planerat sin ekonomi. De flesta är redan inne i det obligatoriska pensionssystemet, och en del har också tecknat privat pensionsförsäkring. Självfallet ankommer det sedan på makarna själva att komma överens om hur familjens gemensamma utgifter skall fördelas. Trots att de grundläggande reglerna i äktenskapsbalken är allmänt accepterade, yrkar reservanterna i reservation 1 på en förändring så till vida att det skall vara möjligt för två makar att avtala om hur en privat pensionsförsäkring skall fördelas vid en eventuell bodelning och att denna möjlighet skall vara lagfäst. Från utskottsmajoritetens sida hävdar vi för det första att det här behovet i dag inte är särskilt stort eller framträdande, för det andra att en sådan lösning som reservanterna föreslår kräver en mycket stor aktivitet från bägge makarna och dessutom att makarna måste vara överens om ett sådant här avtal. Och jag vidhåller fortfarande att båda makarna måste ha goda kunskaper om lagens innehåll. Försäkringar som har tecknats före ett privat avtal kan av försäkringstekniska skäl inte alltid inrymmas i ett avtal, och därigenom blir behovet av ett privat avtal ännu mindre. Jag vill också på nytt framhålla att det skulle strida mot principerna bakom svensk äktenskapslagstiftning, såväl den nuvarande som den tidigare, att tillåta att avtal ingås långt i förväg om hur viss egendom faktiskt skall fördelas vid bodelning. Utskottets majoritet anser att det för närvarande inte finns tillräckliga be hov av förändringar på denna punkt. Vi anser att motionens argument inte är tillräckliga för att vidta så långtgående förändringar i äktenskapsbalken som reservanterna föreslår. Jag ber att få yrka avslag på reservation 1. Reservation 2 gäller tillämpningen av 10 kap. 3 § tredje stycket i äktenskapsbalken. Riksdagen beslutade under hösten 1989 att i äktenskapsbalkens 10 kap. 3 § införa en möjlighet till jämkning i förhållande till huvudregeln när det gäller handläggning av privat pensionsförsäkring i en bodelning. Huvudregeln är att en privat försäkring skall hållas utanför bodelningen. Efter det att äktenskapsbalkens olika avsnitt utvärderades under ett par år föreslog regeringen i en proposition att jämkningsregeln skulle införas. Jämkningsregeln är till för att användas när det är uppenbart att huvudregelns bestämmelser skulle innebära en orättvis fördelning mellan makarna. Jämkningsregeln är en undantagsregel och bör således tillämpas restriktivt. Reservanterna vill ha en mera generös tillämpning av jämkningsregeln. Från majoritetens sida anser vi för det första att huvudregeln i äktenskapsbalken alltjämt bör gälla, för det andra att jämkningsregeln i 10 kap. 3 § inte är den enda möjlighet som står till buds när det gäller att förhindra oskäliga verkningar av bestämmelserna. Andra instrument som finns är jämkning av bodelningen i dess helhet, att makarna kan upprätta äktenskapsförord samt att bestämmelserna om engångsunderhåll också kan utnyttjas. Vi vill dessutom påminna om att det har genomförts ändringar av den s.k. vederlagsregeln. Tillsammans ger dessa regler goda förutsättningar för att komma fram till en rättvis fördelning makarna emellan. Någon ändrad tillämpning av den speciella jämkningsregeln i 10 kap. 3 § behövs alltså inte. Jag ber att få yrka avslag på reservation 2. I reservation 3 behandlas frågor om beaktande av det totala pensionsskyddet vid bodelning. Reservanterna anser att vid bodelning bör till viss del även vägas in makarnas kollektiva pensionsrättigheter. Från utskottets majoritet vill vi anföra att den sedan några år tillbaka arbetande pensionsberedningen kommer att lämna sitt slutbetänkande under året och att vi nu inte vill föregripa dess förslag och kommande remissomgång. Vi vill också framhålla att rätten till egen pension i form av allmän pension eller avtalspension är en sådan rättighet som i regel inte kan överlåtas och bör undantas från bodelning. Det är också på sin plats att särskilt nämna att den speciella jämkningsregeln i 10 kap. 3§ ger en viss möjlighet att beakta makarnas totala pensionsskydd. Med den här motiveringen ber jag att få yrka avslag på reservation 3. I reservation 4 tas upp frågorna om förmånstagarförordnande om enskild egendom. Reservanterna yrkar på en sådan ändring i äktenskapsbalken att det blir möjligt att åstadkomma enskild egendom genom förmånstagarförordnande i en försäkring. Ett sådant förmånstagarförordnande skulle alltså jämställas med förordnanden i samband med gåva eller testamente. Utskottets majoritet vill särskilt betona att frågan har utretts mycket grundligt av familjelagssakkunniga, som i enighet har avstyrkt förslaget. Av tidsskäl skall jag här inte gå in längre på familjelagssakkunnigas motive ringar. Utskottet anser för sin del att det inte finns några nya skäl som i dag talar för en ändrad uppfattning. Jag yrkar alltså avslag på reservation 4. I reservation 5, som till grund har motion L419 av Kent Lundgren, kritiseras förhållandet att egendom som makar förvärvat efter en hemskillnadsdom utgör enskild egendom. Motionären anser att bestämmelserna härom inte längre bör gälla i sådana fall då makarna återupptagit samlevnaden efter en dom på hemskillnad. Den frågan har för ett par år sedan prövats mycket noga i en särskild proposition till riksdagen. Departementschefen stannade då för uppfattningen att övervägande skäl talade för bibehållande av dessa bestämmelser, med hänvisning till att en så stor grupp av människor har anpassat sin ekonomi till gällande lagstiftning. I den bedömningen instämmer också utskottets majoritet. Med denna motivering yrkar jag avslag på reservation 5. Reservation 6 gäller arvsrätt för kusiner. Den arvsrätt som avskaffades 1928 vill motionärer och reservanter nu återinföra. Det är i viss mån ett sensationellt förslag, eftersom detta krav inte tidigare framförts i riksdagen. I stället har lagutskottet och riksdagen tidigare haft att ta ställning till motioner där man föreslagit en ytterligare begränsning av arvsrätten — inte en utökning av personkretsen. Jag vill anföra att vi inte kan finna att det i dag finns något särskilt påtagligt behov av att återinföra en arvsrätt för kusiner. Vill någon människa särskilt uppmärksamma sina kusiner, så finns möjligheter därtill genom testamente. Vi vill också från utskottets sida framhålla att Arvsfonden kan avstå mottaget arv till förmån för exempelvis en kusin. Med dessa motiveringar ber jag att få yrka avslag på reservation 6. Reservation 7 gäller förtida arvskifte. Reservanterna önskar en ändring i gällande regler så att den efterlevande maken får möjlighet att under sin livstid genom arvskifte eller därmed jämförlig handling överföra den först avlidnes egendom till dennes efterarvingar. Reglerna om makes arvsrätt har fått en annan utformning i äktenskapsbalken än vad familjelagssakkunniga föreslog i sitt betänkande 1981. Familjelagssakkunniga föreslog att efterlevande make skulle få sitta i oskiftat bo med rätt att disponera över hela kvarlåtenskapen. I den av riksdagen antagna äktenskapsbalken är lagregeln utformad så att den efterlevande maken givits en direkt rätt till arv före såväl de gemensamma bröstarvingarna som den avlidnes arvingar i andra och tredje arvsklassen. Kort sagt är reservanternas förslag väl förenligt med familjelagssakkunnigas ursprungliga förslag, men inte med gällande äktenskapsbalk. För att lösa de frågor som reservanterna aktualiserar hänvisar utskottet till möjligheten att träffa frivilliga överenskommelser. Jag ber med dessa motiveringar att få yrka avslag på reservation 7. Fru talman! Så några ord om de två sista reservationerna. Reservation 8 gäller kartläggning av äktenskapets ekonomiska konsekvenser. Samma yrkande har behandlats vid flera tidigare tillfällen. Lagutskottet har vid dessa tillfällen, liksom nu, ansett det vara överflödigt att binda stora personella och ekonomiska resurser till att göra en kartläggning, för att därefter bedöma vilka konkreta förändringar det är motiverat att vidta. Det hela är en onödig omväg. Konstaterar vi här i riksdagen att någon lagregel eller någon annan omständighet missgynnar äktenskapet som samlevnadsform, är vi beredda att mera direkt överväga denna fråga. Med den motiveringen yrkar jag avslag på reservation 8. Reservation 9 gäller frågan om registrerat partnerskap för homosexuella i likhet med vad som gäller i den danska lagstiftningen. Det är riktigt att Folketinget i Danmark nyligen har fattat beslut om att införa en lag om registrerat partnerskap för homosexuella. Lagen om homosexuella sambor gäller från den 1 januari 1988. Denna lag har utan tvivel betytt mycket för att undanröja negativa attityder hos allmänheten när det gäller homosexuella parförhållanden. Lagutskottet anser för sin del att tiden nu är mogen för en utvärdering av lagen och vad den har betytt. Utvärderingen bör också innefatta en kartläggning av andra frågor som de homosexuella upplever som problem.

Denna skrivning innebär en generös och positiv inställning från lagutskottets sida, även om vi inte nu är beredda att förorda en lagstiftning om registrerat partnerskap. Registrerat partnerskap är en del av helhetsbilden. Vi vill gärna ha en mera fullständig helhetsbild innan vi tar ställning till eventuella lagändringar. Det är vår mening att den begärda utvärderingen skall ge en sådan helhetsbild. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservation 9 och bifall till utskottets hemställan i alla delar.

Fru talman! Lennart Andersson beskrev verkligheten som så idyllisk som den borde vara, nämligen med två självständiga parter som ingår äktenskap och som båda har sin trygghet i pensionerna. Så ser det kanske ut när man startar ett äktenskap. Men socialdemokraterna tycks tyvärr ha glömt bort barnen fullständigt. Yvonne Hirdman, som har utkommit med en bok som heter Att lägga livet till rätta, där hon just beskriver hur den sociala ingenjörskonsten har förstört livet för familjerna här i landet, framförde helt nyligen teorin att det möjligen kan bero på att man inte översatte de delar som handlade om barn och familj, när de politiska programmen från Tyskland började påverka socialdemokratin i Sverige. Jag vill inte påstå att det ligger till så, men det är ju en intressant teori. Verkligheten är att 85 26 av männen arbetar heltid, medan bara 49 96 av kvinnorna arbetar heltid. Det beror just på barnen. Ser man på statistiken, så finner man att kvinnor tar tio gånger så mycket praktiskt ansvar för barnen som män. Ledighet för vård av barn utnyttjas till 4 96 av kvinnor, men till 0,4 Jo av män. Att icke ta hänsyn till barnen är en av socialdemokraternas akilleshälar. Ser vi på pensionerna, finner vi stora skillnader där också. Männen har 3,90 poäng och kvinnorna 2,62 poäng. Kvinnorna har bara drygt 50 000 kr. i genomsnitt, männen långt däröver. Detta är skälet. Vi behöver alltså ett hänsynstagande till familjesituationen, eftersom den inte är densamma hela resan igenom. Lennart Andersson säger sedan att det inte finns behov av att träffa avtal om privata pensionsförsäkringar. Vem är det som inte har behov? Jo, det är naturligtvis den starkare parten. Den svagare har det däremot. Jag undrar hur det känns att som socialdemokratisk kvinna sitta i lagutskottet. De socialdemokratiska kvinnorna skriver nämligen i remissvaret om äktenskapsbalken: Varje förändring som ökar den svagares möjlighet att hävda sina ekonomiska intressen är positiv. Jag delar kanske inte den synpunkten i hela dess förlängning, men det hindrar inte att det här är fråga om ett direkt motsatt ställningstagande från socialdemokraternas sida. Jag har två frågor till Lennart Andersson. Den ena gäller förmånstagarförordnande, och den andra gäller kusiners arvsrätt. Om en person får ett belopp med enskild egendom i arv och flyttar in de pengarna i en pensionsförsäkring, pensionsförsäkringen kommer i arvets ställe: Är det då att betrakta som enskild egendom eller inte? Sedan vill jag fråga varför kusiner skall behandlas olika. Det är ju så att om föräldrarna till den ena kusinen har dött, så får i praktiken den ena kusinen ärva men inte den andra.
Fru talman! Jag skall säga några ord med anledning av Lennart Anderssons kritik av reservation 8 om en kartläggning av äktenskapets ekonomiska rättsverkningar jämfört med andra samlevnadsformer. Lennart Andersson säger att man inte skall binda stora personella och ekonomiska resurser för en sådan kartläggning. Jag vill starkt ifrågasätta att det skulle behövas stora personella och ekonomiska resurser för att göra en sådan kartläggning. Det går nog betydligt enklare. En sådan kartläggning skulle ju ge klarhet om de regler som behandlar olika samlevnadsformer olika. Det finns många exempel på att människor upplever regler som diskriminerande eller mindre väl genomtänka. I vår motion hänvisade vi till ett fall som har redovisats i nummer ett av Vår Bostad från 1988. Kvinnan i en familj med två små barn säger där: ”Ibland har vi funderat på att skilja oss. Då skulle jag få bostadsbidrag, bidragsförskott och lägre barnomsorgsavgift. Det måste vara något fel på samhället när inte familjesammanhållning premieras.” När jag förra veckan skrev det anförande jag just har hållit i denna debatt, råkade jag se Expressens insändarsida från den 2 maj. Under rubriken Skatt på kärleken skriver där ”Gift pensionär och vän av rättvisa” följande: När en änka träffar en ny partner vill hon i regel inte gifta sig med honom. Han visar då hur mycket lägre pension de får. Signaturen frågar då: Är detta någon form av äktenskapsskatt eller diskriminering av folkgrupp? Jag vill nämna dessa exempel på hur människor upplever lagar och regler. Jag tycker att det bör vara en av anledningarna till att vi som politiker låter kartlägga dessa förhållanden och se i vad mån vi kan rätta till dem.
Fru talman! Skrivningen i betänkandet om registrerat partnerskap är generös och positiv, säger Lennart Andersson. Jag måste säga att jag tycker att det är tvärtom. Skrivningen i betänkandet tar mycket bestämt avstånd från att införa registrerat partnerskap för homosexuella i Sverige inom rimlig tid. Jag beklagar detta. Kanske är det så att Lennart Andersson personligen har en positiv attityd till detta, men lagutskottet har det tyvärr verkligen inte. I stället andas betänkandet, precis som jag sade i mitt anförande, en hel del av fördomar när det gäller homosexuella och inställningen till ett registrerat partnerskap. Jag hoppas att jag har tolkat det hela rätt och att Lennart Andersson alltså är betydligt positivare än lagutskottets majoritet och att Lennart Andersson kanske kan påverka sina partikamrater. I så fall kanske vi kan komma igen när det gäller den här frågan, och förhoppningsvis kan den få ett bättre bemötande nästa år.
Fru talman! Jag hinner inte bemöta alla inlägg på den tid som står till mitt förfogande. Jag skall endast ta upp ett par saker. Charlotte Cederschiöld säger i sitt inledningsanförande att vi slår vakt om manliga privilegier när vi talar om äktenskapsbalken. Det påståendet är helt felaktigt. Jag hävdar på mycket goda grunder att den nya äktenskapsbalken har medfört en väsentligt förstärkt ställning för den svagare parten i ett äktenskap. När vi sedan i dag diskuterar en delfråga, dvs. bodelningsreglerna, vill Charlotte Cederschiöld att det skall finnas möjligheter till ett lagfäst, bindande avtal mellan makarna och att detta skall kunna ingås långt i förväg. Om vi, Charlotte Cederschiöld, i dag i ett äktenskap träffar ett avtal om hur en frivillig pensionsförsäkring skall fördelas och det kanske sedan dröjer tio år innan det blir aktuellt med en bodelning — hur upplever då de olika parterna detta bindande avtal? Löneutvecklingen under de gångna tio åren har kanske varit helt olika för de två parterna, och situationen när man beslutar sig för att upplösa äktenskapet är kanske en helt annan än den som var aktuell när man tecknade avtalet. Charlotte Cederschiöld utgår alltid ifrån att det är mannen som har pensionsförsäkringen och att kvinnan skulle vara den svagare parten och förloraren. Det är i dag mycket lätt att inhämta uppgifter från alla försäkringsbolag som visar att en mycket stor grupp förvärvsarbetande kvinnor under de senaste åren har tecknat egna privata pensionsförsäkringar. Om de kvinnorna går in i äktenskap eller i samboförhållanden och träffar sådana här avtal, då skall de dela med sig av sina pensionsförsäkringar om det skulle bli aktuellt med en bodelning längre fram i tiden. Jag är inte alls så säker på att den konstruktion som Charlotte Cederschiöld talar sig varm för är så särskilt lyckad. Jag menar att man behöver lägga ned mycket mer tankeverksamhet på att hitta den modell som kan innebära en förbättring för parterna. När det gäller Charlotte Cederschiölds inlägg om arvsrätt för kusiner måste jag säga att hon på den punkten är i otakt med tiden och med den allmänna opinionen.
Fru talman! Jag skulle när det gäller Lennart Anderssons sätt att se på denna lagstiftning vilja använda den beteckning som används i Kvinnors rätt, nämligen att den är könsblind. Äktenskapslagstiftningen är inte könsneutral, den är könsblind. Det handlar nämligen om att socialdemokraterna inte vill erkänna verkligheten, och det kommer de aldrig att klara av i längden. Jag vill här nämna vad en av era egna, nämligen Alf Ahlberg, sade: ”Vi måste vänja oss vid att inte ljuga verkligheten till rätta för oss. Verkligheten bryr sig inte om våra vrångbilder. Den som inte tar hänsyn till verkligheten straffas i längden av att verkligheten inte tar hänsyn till honom.” Det är vad som kommer att hända för socialdemokraterna i denna fråga. Det är bättre att ha ett avtal än att inte ha något alls, eftersom det i allmänhet är mannen som, när det inte finns något avtal, tar hela pensionsförsäkringen. Lennart Andersson har alldeles rätt i att kvinnor just nu är i majoritet bland dem som tar nya försäkringar. Han sade i och för sig inte att de var i majoritet utan att de var många; men de är faktiskt i majoritet. Som vanligt i detta hus, precis som har skett vid tidigare tillfällen, glömmer man att vad som är kvintessensen i en pensionsförsäkring inte är att man skriver under, att man tecknar den, utan det är tiden och premien som är avgörande: Hur länge och hur mycket har man betalt in? Som jag nämnde i mitt anförande kan man vara ganska säker på att en majoritet i denna kammare om några år kommer att vara villig att ändra dessa bestämmelser. Om några år kan man nämligen tjäna på kvinnornas försäkringar. Men som läget är i dag har kvinnorna allt att förlora, eftersom det är männens premier, männens tid som nu utgör kapitalet i pensionsförsäkringarna. Men det kommer säkert nya tider. När det gäller socialdemokraternas syn på den här frågan vill jag säga följande. Först omyndigförklarar ni i socialutskottet och socialförsäkringsutskottet föräldrarna, sedan omyndigförklarar ni i lagutskottet makarna. Ni har över huvud taget i hela politiken en tendens att omyndigförklara människorna. Det verkar som om ni tycker att det bara är politikerna som skall vara myndigförklarade. I väljarnas ögon tror jag faktiskt att det är precis tvärtom. Låt människorna påverka sin situation själva!
Fru talman! Jag skall i detta korta inlägg säga något om allt arbete som genomfördes innan riksdagen beslutade om en ny äktenskapsbalk. Det gjordes en mycket omfattande och ambitiös utredning, och politikerna i den utredningen var till stor del eniga om bestämmelsernas utformning i en ny äk tenskapsbalk. Utredningen var ute på en mycket omfattande remissomgång, och jag hävdar med bestämdhet att den nya äktenskapsbalken har en mycket djup förankring hos människor och hos olika myndigheter som kan dessa frågor. När vi i riksdagen beslutade om att anta förslaget till ny äktenskapsbalk, var det också ett mycket litet antal reservationer. I allt väsentligt var riksdagen enig om den nya äktenskapsbalken. Vi har därefter visat en så stor ambition att vi redan efter ett par år var beredda att på nytt ta upp äktenskapsbalken och pröva två punkter som varit föremål för debatt. Vi genomförde en stor utfrågning både i departementet och i lagutskottet och vi rättade till lagen på ett par punkter, och de är också mycket väl förankrade hos den allmänna opinionen. Då vi nu har en modern lagstiftning efter allt detta arbete, anser Charlotte Cederschiöld att hon kan mer än alla andra. Hon har i dag bara kritiserat och säger att vi som antagit denna äktenskapsbalk har omyndigförklarat makarna och att detta är en omodern lagstiftning. Det är inte sant, Charlotte Cederschiöld.

Fru talman! Att vara homosexuell, att ha förmågan att attraheras av och kunna älska en människa av sitt eget kön, innebär att man utgör en av Sverigess.k. minoriteter. Ingen vet riktigt hur många i Sverige som kan betraktas som homosexuella. Vissa undersökningar har visat att så många som 10 96 av en befolkning skulle kunna betraktas som homosexuella. Det är inte lätt att leva som homosexuell. Det svåraste är nog att för sig själv erkänna att man attraheras av personer av sitt eget kön — att våga erkänna sin homosexualitet och att våga leva med den. Detta erkännande inför sig själv blir inte lättare att göra med den inställning som ibland finns i omgivningen. Familjen, släkt och arbetskamrater — vad blir deras reaktion om man berättar att man är homosexuell? Skall man väga leva helt öppet och inför hela sin omgivning stå för sin sexuella läggning? Sådana frågor och funderingar ställs alla de killar och tjejer inför som upptäcker att de har en homosexuell läggning. Många vågar inte ens för sig själv erkänna den, än mindre leva öppet som bög eller lesbian. Glädjande nog har situationen för homosexuella i Sverige förbättrats under de senaste decennierna. Den allmänna inställningen till homosexuella har blivit mer tolerant och generös. Allt fler homosexuella vågar erkänna sin homosexualitet och vågar berätta för sin omgivning. Den svenska riksdagen har under årens lopp bidragit till att avdramatisera homosexualitet. och på en del av de områden där riksdagen råder underlättat för en mer jämlik ställning för homosexuella i Sverige. År 1973 uttalade riksdagen att en samlevnad mellan två parter av samma kön är en från samhällets synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform. En stor utredning ”Homosexuella och samhället” blev färdig i mitten av 80-talet och berörde en rad problem som homosexuella upplever. Ett resultat av denna utredning är riksdagens beslut för ett par år sedan att införa en speciell lagstiftning som reglerar samboende för homosexuella. Riksdagens beslut har både ur opinionsmässig och praktisk synvinkel underlättat för homosexuella. Fortfarande återstår dock mycket innan vi kan säga att riksdagens uttalande från 1973 blivit daglig praktisk verklighet. På en rad områden diskrimineras fortfarande homosexuella och homosexuell samlevnad. Det gäller efterlevandeskydd, rätt att vara förmånstagare inom vissa försäkringar, bidrag vid studier och värnplikt samt lagliga rättigheter och skyldigheter under tiden man lever samman. Arbetet med att jämställa homooch heterosexuell samlevnad måste därför fortsätta. De homosexuella och deras egna organisationer måste tillsammans med andra fortsätta opinionsbildningsarbetet för få bort fördomar om homosexualitet, öka kunskapen om homosexuella och genom detta förändra allmänhetens inställning. Riksdagen och andra parlamentariska församlingar i vårt land måste också bidra. Kommuner och landsting kan genom information i skolorna, bland anställda och i sin information till kommuninnevånarna bidra till ökad kunskap om homosexuella. Riksdagen kan som landets lagstiftande församling undanröja sådan lagstiftning och andra villkor som är diskriminerande för homosexuella. Riksdagen kan införa lagar som ger homosexuella vidgade möjligheter att leva och verka på samma villkor som heterosexuella. Ett av de viktigaste kraven som homosexuella själva fört fram är möjligheten att få registrera sitt parförhållande och därigenom komma i åtnjutande av alla de rättigheter och skyldigheter som gäller för gifta heterosexuella par, med undantag för adoptioner. Kravet ställs utifrån principiella utgångspunkter — möjlighet att registrera sitt homosexuella partnerskap gör att man ytterligare tar ett steg framåt för att jämställa heterooch homosexuell samlevnad ur lagstiftningssynpunkt. Men kravet framförs också utifrån praktiska skäl. Precis som vid ett vanligt giftermål löser man genom registrering av partnerskap en rad juridiska problem på ett smidigt och enkelt sätt. I dag måste homosexuella sambor skriva en rad avtal för att sinsemellan lösa frågor om egendom, vad som skall hända vid dödsfall, försäkringsfrågor etc. Med en möjlighet att registrera sitt partnerskap skulle dessa avtal bli onödiga. Med registrering av homosexuella partnerskap skulle homosexuella också kunna omfattas av sådana förmåner i lagstiftningen som man inte kan nå avtalsvägen. Det gäller viss skattelagstiftning, förmånstagande vid vissa livförsäkringar, möjligheten att söka en del bidrag etc. En lag om registrerat partnerskap har en avgörande fördel framför lagen om homosexuella sambor. En partnerskapslag reglerar en rad frågor som har betydelse under tiden man lever samman. Sambolagen reglerar i princip enbart vad som skall hända om förhållandet upphör. Ett riksdagsbeslut som ger homosexuella möjlighet att registrera sitt partnerskap skulle inte bara innebära att homosexuella i lagens ögon blir mer jämställda. Ett sådant riksdagsbeslut skulle med stor sannolikhet också vara ett positivt bidrag i arbetet med att öka allmänhetens kunskap om homosexuella och bidra till minskade fördomar om homosexualitet. Vårt södra grannland Danmark införde i juli 1989 en lag om registrerat partnerskap för homosexuella. Alla rapporter visar på att lagstiftningen mottagits mycket positivt av den danska allmänheten. Men framför allt har den stärkt de homosexuella. Känslan av att samhället ser positivt på homosexuellas parförhållanden har hjälpt många homosexuella som tidigare inte vågat leva öppet att nu göra detta. Under sista kvartalet 1989 registrerade 648 personer, eller 324 par, sin homosexuella samlevnad i Danmark. Man räknar i Danmark med att 10 96 av alla de registreringar som sker i rådhus kommer att utgöras av homosexuella partnerskap. Fru talman! Till årets riksdag har fyra motioner väckts i denna fråga. Det är ledamöter ur folkpartiet, vpk, miljöpartiet och jag själv från socialdemokraterna som undertecknat dessa. Jag är litet förvånad över att endast vpk har reserverat sig till förmån för motionerna, jag hade hoppats att även folkpartiet och miljöpartiet skulle ställa sig bakom en sådan reservation. Utskottets majoritet, som bl.a. består av mina partikamrater, föreslår avslag på motionerna. Jag skulle vilja kommentera de skäl som utskottet motiverar sitt avslagsyrkande med. Utskottet säger: Inget nytt har framkommit sedan utskottet behandlade frågan senast. Det är fel. Danmark har infört en lagstiftning om registrerat partnerskap. Socialstyrelsens generaldirektör har uttalat att en sådan lagstiftning bör införas, eftersom det enligt honom skulle kunna vara ett ytterligare stöd i arbetet för att minska spridningen av HIV/aids. RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, har jämkat sitt krav på giftermål till krav på registrerat partnerskap. I Norge framläggs under de närmaste dagarna ett lagförslag om registrerat partnerskap som med största sannolikhet stöds av socialistisk venstre, socialdemokraterna och delar av fremskrittspartiet. Det innebär att förslaget troligen antas av Stortinget före sommaren och att Norge därmed blir det andra land i Norden som ger homosexuella rätt att registrera sina partnerskap. Utskottet säger: Vi måste utvärdera sambolagen för homosexuella innan vi går vidare. Jag vill fråga: Vad är det som skall utvärderas? Sambolagstiftningen, både för homooch heterosexuella, reglerar vad som skall ske när ett förhållande upphör. Lagstiftningen om registrerat partnerskap skulle precis som vanligt giftermål ge möjlighet till laglig registrering under den tid då man lever samman och dessutom reglera vad som skall ske ifall förhållandet avslutas. Är utskottets tanke att sambolagen skall ersättas av en partnerskapslagstiftning? Skall inte homosexuella ha samma valmöjlighet som heterosexuella; att antingen kunna välja att leva tillsammans som sammanboende eller att leva i ett mer reglerat förhållande? Att utskottet dessutom kopplar denna, som jag tycker, onödiga utvärdering till en allmän kartläggning av andra problem som homosexuella upplever innebär i praktiken att frågan begravs för många år framöver. Avslutningsvis klämmer utskottsmajoriteten i med att uppmana regeringen att ta initiativ till överläggningar med övriga nordiska länder om möj ligheterna till en lagstiftning på området i nordiskt samförstånd. Antingen har majoriteten medvetet velat skjuta förslaget om registrerat partnerskap i sank eller så har man litet omedvetet trott att man för frågan framåt i Norden genom detta initiativ. Jag hoppas att det är det senare som är fallet. Jag måste fråga dem som ingår i utskottsmajoriteten om de verkligen har tänkt igenom detta förslag. Ni vet precis som jag att Danmark å ena sidan har kommit mycket långt och redan har en lag som ger homosexuella rätt att registrera sitt partnerskap. Finland å andra sidan är i frågor som rör homosexualitet ytterst konservativt. Lagstiftning om homosexualitet som i Sverige avskaffades för flera decennier sedan är fortfarande i kraft i Finland. Tror utskottet att Danmark skulle överge sin lagstiftning? Eller tror utskottet att det är realistiskt att Finland skulle gå in för samma lagstiftning som Danmark har? Och man kan med fog fråga sig vad det är den svenska regeringen i sådana fall skall förespråka i dessa överläggningar. Utskottet tar ju inte ställning i sakfrågan — ja eller nej till registrerat partnerskap. Skall regeringen föreslå de nordiska regeringarna att införa en lag om registrerat partnerskap? I så fall borde väl utskottet skriva detta. Skall regeringen föreslå de andra enbart en sambolagstiftning? Jag vore tacksam om Lennart Andersson eller någon annan i utskottsmajoriteten kunde ge oss vägledning i dessa avseenden. Hur ställer sig egentligen majoriteten till principen om att också homosexuella skall kunna få lagreglera sina parförhållanden? Ledsamt nog tar lagutskottets majoritet inte riktigt ställning till förslaget om registrerat partnerskap för homosexuella. Det hade faktiskt varit bättre med ett bestämt nej, om man nu tycker det, i stället för denna kurragömmalek bakom utvärderingar och nordiska förhandlingar. Då hade vi som är för förslaget om registrerat partnerskap haft en rimlig chans att debattera de principer som bör ligga till grund för vår svenska sambolagstiftning. Fru talman! Jag har noterat att debattörerna i alla de tidigare inläggen har varit mycket noggranna med att diskutera de olika förhållanden som gäller för heterosexuell samlevnad. Charlotte Cederschiöld talade om jämställdheten, men såvitt jag kunde förstå avsåg hennes inlägg enbart jämställdheten mellan man och kvinna. Charlotte Cederschiöld! Hur är det med de homosexuellas pensionsregler, och vad händer vid dödsfall osv. under den tid när man lever samman? Bör inte de homosexuella få samma möjligheter som heterosexuella att få de förhållandena reglerade? Jag vill också påminna Charlotte Cederschiöld om att det uttalande som riksdagen gjorde 1973 föranleddes av ett moderat initiativ här i riksdagen. Även Martin Olsson talade om olika samlevnadsformer, men såvitt jag kunde förstå avsågs då bara heterosexuell samlevnad. Hur ställer sig Martin Olsson egentligen till homosexuella samlevandes möjlighet att få den neutra ” litet som de heterosexuella kan åtnjuta? Jag tycker att Elisabeth Persson gjorde ett mycket bra inlägg om registrerat partnerskap. Anförandet från Elisabet Franzén, miljöpartiet, måste jag faktiskt kommentera extra mycket. Det är som om miljöpartiet i denna fråga vill men inte kan. Här har man möjlighet att stödja en lagstiftning som de homosexuellas egna organisationer faktiskt begär, men miljöpartiets representant här säger att det är vi som skall bestämma vad som skall gälla för de homosexuella. I det särskilda yttrande som miljöpartiet har avgivit framhålls att man inte är beredd att stödja en särlagstiftning, som skulle peka ut de homosexuella. Man ställer sig dock bakom den speciella lagstiftningen om homosexuella sambor. Man erkänner att det finns en rad problem för vilka det skulle behövas en lagreglering, vad gäller arv, skatter osv. Nu har Elisabet Franzén chansen att helt enkelt gå med på registrerat partnerskap. Genom ett sådant löser man alla de problemen. Elisabet Franzén argumenterar för att man skulle ta in dessa frågor i den nu gällande äktenskapslagstiftningen. Jag tror att även Elisabet Franzén inser att det innebär att frågan aldrig kommer att lösas här i riksdagen. Avslutningsvis bara några ord till Lennart Andersson. Utskottsmajoritetens inställning, som företräds av Lennart Andersson, är den att frågan måste utvärderas. Det är en fördröjande inställning. Om man i stället bestämde sig i principfrågan skulle man gagna sakfrågan. En utvärdering skulle komma att gälla något som i stor utsträckning gäller vilken människosyn man har, något som man klart kan ta ställning till med ett ja eller med ett nej. Jag skulle uppskatta om Lennart Andersson ville göra det. Lennart Andersson säger att man genom de förhandlingar som den svenska regeringen skulle genomföra skulle få länderna att närma sig varandra. Jag har tidigare ställt frågorna, och de gäller fortfarande: Vilka direktiv skall regeringen då ha? Vad skall regeringen egentligen arbeta för? Är det för en sambolagstiftning över hela Norden eller är det för ett registrerat partnerskap? Sverige riskerar nu att hamna på efterkälken och att komma efter både Danmark, som redan har infört registrerat partnerskap, och Norge, som med stor sannolikhet redan före sommaren kommer att införa ett sådant. Fru talman! Jag yrkar med detta bifall till vpk-reservationen nr 9, vilket innebär ett ja till de homosexuellas krav att få möjlighet att registrera sina partnerskap.
Fru talman! Jag tycker att Kent Carlsson här har gjort viktiga klargöranden bl.a. beträffande skillnaden mellan registrerat partnerskap och sambolagstiftningens syfte och verkningar. Jag tycker också att det var mycket bra att Kent Carlsson visade hur orealistiskt det är att tänka sig en samordning av lagstiftningen i de nordiska länderna. Jag vill med denna replik bara understryka att jag ansluter mig till Kent Carlssons analys av denna fråga.
Fru talman! Kent Carlsson frågade om utskottsmajoriteten noga har övertänkt sitt ställningstagande. Jag har för min del övervägt detta noga, och jag har funderat mycket på frågan sedan den var uppe till behandling förra året. Jag har, som jag sade i mitt anförande, mycket svårt att acceptera att man skulle ha parallellagstiftningar för heterosexuella och homosexuella. Kent Carlsson sade att vi accepterar lagen om homosexuella sambor. Den fanns innan vi kom in i riksdagen. Den är nog bra som en murbräcka, men jag tycker inte att man skall bygga vidare på denna särlagstiftning. Mitt förslag är alltså att man skall försöka få i gång en debatt. Vore det inte möjligt för homosexuella att reglera sin samlevnad genom äktenskapsbalken, som andra älskande par kan göra? Är det någon principiell skillnad som gör att Kent Carlsson faktiskt vill ha en särlagstiftning mellan heterosexuella och homosexuella, eller är det enbart fråga om tidsaspekten, att det skulle ta längre tid att ändra äktensskapsbalken? Gäller det bara tiden, är jag tydligen mera optimistisk i denna fråga än vad Kent Carlsson är.
Fru talman! Till Elisabet Franzén: Jag har ingenting emot att man ändrar i äktenskapslagstiftningen, om det ger möjlighet för både heterosexuella och homosexuella par att använda sig av lagstiftningen. Men jag har insett av de diskussioner som har förts i denna församling under många år att det är något som definitivt skulle begrava frågan för lång tid, kanske för alltid. Då vill jag återigen fråga Elisabet Franzén: Varför kan inte miljöpartiet vara praktiskt när det gäller denna fråga och i stället gå med på denna form av särlagstiftning som accepteras av de homosexuellas egna organisationer? Detta är ett krav från deras sida, eftersom man anser att det är bråttom. I dag drabbas många homosexuella av HIV-infektioner och aids, vilket kan leda till stora tragedier om den ena parten dör. Det är ett skäl till att man tycker att det är bråttom med att få den lagreglering som ett registrerat partnerskap skulle innebära. Att som miljöpartiet gör gå in på den vanliga äktenskapslagstiftningen gör definitivt att frågan skjuts mycket långt framåt i tiden, och det är sorgligt.

Fru talman! Jag vill gärna svara Kent Carlsson. Som jag tidigare sagt tror jag inte att frågan skjuts så väldigt mycket längre på framtiden. Jag är medveten om att de homosexuellas organisationer har föreslagit ett registrerat partnerskap. Jag har också talat med representanter för dem och då fått uppfattningen att de inte alls är ointresserade av att homosexuellas förhållanden kan regleras enligt äktenskapsbalken, om det är möjligt att nå dithän. Det är fråga om en bedömning av tidsaspekterna. Jag anser att det är mest praktiskt att inte införa en speciallagstiftning, för då fördröjs det fulla likaberättigandet ännu mera. Det är min uppfattning, men det är en bedömningsfråga. Ledamöterna i den miljöpartistiska riksdagsgruppen har olika uppfattning och de kommer att rösta fritt.

Fru talman! Jag trodde att miljöpartiet skulle ställa sig bakom kravet på registrerat partnerskap. Därför är det sorgligt att miljöpartiet, som tillsammans med övriga partier står bakom lagutskottets majoritet, på det här sättet är med och förhalar detta krav som de homosexuellas egna organisationer har rest under en följd av år. Genom att man hänvisar till den vanliga lagstiftningen innebär detta, Elisabet Franzén, att frågan begravs i denna församling. Vi vet vilket motstånd det finns hos många att över huvud taget resonera i termer av äktenskap för homosexuella. Det hade varit bra om även Elisabet Franzén, som tillhör den del av miljöpartiet som motsätter sig registrerat partnerskap, hade insett detta. Det finns en rad praktiska problem med att införa den vanliga äktenskapslagstiftningen, t.ex. specialfallet med de två syskonen som bor samman på en lantgård. Deras förhållande skall inte lagregleras, men det skulle kunna få sådana följder om man införde detta i den vanliga lagstiftningen. Det är därför som det t.o.m. kan vara bra att ha en speciallagstiftning som ger homosexuella den här rätten. Det var synd att jag inte fick något svar från de övriga som ingår i utskottsmajoriteten. Det vore bra om vi fick en lagstiftning som liknade den danska och den kommande norska. På det sättet skulle vår lagstiftning stå i samklang med lagstiftningen i en majoritet av de nordiska länderna.
Fru talman! I det här fallet fördröjer varken jag eller miljöpartiet denna lagstiftning på något sätt. Men jag tycker att Kent Carlsson borde vara politisk realist. Även om miljöpartiet ställer sig mangrant bakom denna reservation, skulle det i dag inte bli någon majoritet i denna kammare för detta förslag. Men mitt ställningstagande kan förhoppningsvis få i gång debatten och påskynda att de homosexuella skall bli fullt likaberättigade med andra och slippa denna särbehandling som jag personligen anser vara osmaklig.
Fru talman! Mycket kort till Elisabet Franzén: Jag har i mitt anförande riktat mig inte bara till miljöpartiet utan även till moderaterna, centerpartiet och till folkpartiet, som har representanter bland motionärerna men som inte har följt upp frågan i utskottet. Jag har också riktat mig till mina egna partikamrater, som jag tycker borde ändra uppfattning i denna fråga.